Herr talman! Det har sagts att kriget i Vietnam förändrat världen. Och visst är det ostridigt att världen förändrats under detta krig. Något annat vore naturligtvis orimligt. Kriget har varat länge. Den världspolitiska situationen är i dag inte densamma som vid konfliktens början. Men den världsbild dagens människor ser framför sig är annorlunda också av andra skäl. Genom Vietnamkriget har kommunismen för många människor kommit att representera nationell frigörelse och ekonomisk och social utveckling. De flesta av oss i denna kammare vet att så inte alls är fallet. Erfarenheterna från oss mycket näraliggande länder i Europa har visat motsatsen. För många människor har Vietnamkriget också medfört en förändrad bild av Förenta staterna och demokratin. Det är tragiskt att den ensidiga kritiken mot den amerikanska Vietnampolitiken delvis också kommit att riktas mot det amerikanska styrelseskicket — den västerländska demokratin. Däri ligger en del av Vietnamkrigets tragedi. Delvis har detta säkert varit oavsiktligt. Delvis är det kanske ett resultat av den känsla av vanmakt som griper den som länge kämpar för sin mening utan att nå resultat. Men för andra har Vietnamkriget givit ett tillfälle att med detta krig som förevändning attackera och misstänkliggöra allt i det amerikanska samhället. De har därmed också i större eller mindre grad dömt ut vårt eget demokratiska och ekonomiska system. Det kommer att ta lång tid att reparera den skadan. Det utrikespolitiska handlandet kräver gott omdöme och balanserat lugn. Det gäller särskilt små staters agerande på det världspolitiska fältet — allt naturligtvis under förutsättning att man vill uppnå trygghet för det egna folket och förtroende hos omvärlden. För att nå dessa mål måste människorna i utrikesledningen dämpa sina personliga aggressioner och affekter, använda måttfulla uttrycksmedel, avstå från demonstrationspolitik. Riksdagen har flera gånger diskuterat förslag om upprättande av diplomatiska förbindelser med Demokratiska folkrepubliken Korea. Anledningen till att Sverige inte erkänt denna stat är som bekant dels det rent praktiska skälet att vår handel och våra övriga förbindelser med Nordkorea är av ringa omfattning, men dels också att ett erkännande har bedömts kunna få negativ inverkan på vår ställning i de neutrala nationernas övervakningskommission. Därigenom skulle kommissionens fortsatta arbete kunna försvåras. Valet av de fyra neutrala övervakningsnationerna ingick nämligen i själva stilleståndsavtalet. En verkligt komplicerad situation skulle därför kunna uppstå, om Sverige efter ett isolerat erkännande av Nordkorea diskvalificerades som medlem av övervakningskommissionen. När frågan om erkännande av Nordkorea senast var uppe i riksdagen förra hösten kunde man konstatera att en glädjande utveckling inträffat i Korea så till vida som de båda koreanska staterna börjat förhandla om en eventuell återförening. Riksdagen konstaterade att den dialog som inletts mellan Nordoch Sydkorea kunde bli av stor betydelse även om tidpunkten för en sådan återförening var ytterst oviss. Den skulle kunna leda till ökad stabilitet i området. Frågan om omvärldens folkrättsliga förbindelser med de båda koreanska staterna skulle då också komma i ett annat läge. Riksdagen framhöll att även den neutrala övervakningskommissionens verksamhet skulle kunna ses i ett nytt perspektiv om spänningen i Korea minskade. I ett avspänt läge skulle det argument som jag nyss berörde mot ett svenskt erkännande av Nordkorea bortfalla. I utrikesutskottets betänkande hänvisades också till ett uttalande av utrikesminister Wickman i FN:s generalförsamling, där denne sagt att ett mera allmänt internationellt erkännande av de två koreanska staterna sannolikt komme att bidra till avspänning och fred i denna del av världen. I utrikesutskottets betänkande i fjol höst uppmanades regeringen att ”uppmärksamt följa utvecklingen och ta initiativ till ett svenskt erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea när tidpunkten därför befinnes lämplig”. Skulle en återförening mellan Nordoch Sydkorea komma till stånd bör Sverige givetvis erkänna den återförenade staten, sades det avslutningsvis i utskottets betänkande. Regeringen har nu meddelat att den ämnar erkänna Demokratiska folkrepubliken Korea inom kort. Mot bakgrund av riksdagens uttalande i frågan under höstriksdagen, vilket jag nyss refererade, innebärande ett svenskt erkännande ”när tidpunkten därför befinnes lämplig” har man verkligen anledning att granska de skäl som regeringen nu åberopar för ett erkännande av Nordkorea. Regeringsdeklarationen är emellertid skäligen mager i det avseendet. Man får väl då förutsätta att regeringen i sina studier av situationen har funnit att en återförening av de båda staterna inte kan väntas inom en nära framtid. Vidare får man förutsätta att regeringen funnit att en klimatförbättring har inträffat i Korea, som gör att de argument som hittills har funnits mot ett svenskt erkännande har bortfallit. Antingen kan det vara så att den neutrala övervakningskommissionen inte längre har någon funktion — och i så fall har regeringen väl bibringats den uppfattningen efter sonderingar hos vapenstilleståndets parter — eller också väntas den neutrala övervakningskommissionen fortsätta, och Sverige bedöms kunna delta i dess arbete trots sitt erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea. Om sakläget motsvarar något av dessa två alternativ, så kan efter höstens riksdagsbeslut i frågan rimligen inte någon invändning resas från riksdagens sida mot ett svenskt erkännande av Nordkorea. Men läget skulle vara ett annat om det förhöll sig så att regeringen ämnar företa erkännandet av Nordkorea utan hänsyn till eventuella konsekvenser för den neutrala övervakningskommissionens del. I så fall skulle Sverige svika ett uppdrag som en gång accepterats i fredens intresse. En sådan åtgärd, som skulle försvåra övervakningskommissio nens fortsatta arbete, skulle säkert väcka negativ uppmärksamhet i omvärlden. Man har svårt att tänka sig att den svenska regeringen skulle ta en sådan risk. Givetvis bör vi ha korrekta förbindelser med alla stater. Men vi får inte bortse från att utrikespolitikens främsta mål är att gagna våra egna nationella intressen och att skapa förtroende i omvärlden för vår obundna neutralitetspolitik. Vår handel och samfärdsel med Demokratiska folkrepubliken Korea är ytterst obetydlig. Det finns heller inget annat nationellt svenskt intresse i detta fall, som kan motivera övergivandet av förpliktelser som vi åtagit oss i ett fredsbevarande organ. I mina kommentarer till nyheten i regeringsdeklarationen att Sverige inom kort skall upprätta diplomatiska förbindelser med Nordkorea har jag verkligen allvarligt bemödat mig om att finna acceptabla förklaringar till och motiv för regeringens beslut. Men jag har inte funnit vad jag sökt. Frågorna hopar sig i stället. Varför denna brådska? Varför skall Sverige, som har en särskilt känslig ställning i egenskapen av garant för stilleståndsavtalets efterlevnad, rusa i väg och vara först i västerlandet? De 52 stater som hittills har erkänt Nordkorea tillhör alla östblocket och den tredje världen. Är några andra regeringar i västländerna i vår omvärld, t.ex. de nordiska, beredda att nu slå följe med Sverige? Vilken ståndpunkt har den andra neutrala övervakningsnationen, dvs. Schweiz, deklarerat vid de konsultationer som förekommit mellan de svenska och schweiziska regeringarna? Regeringen får verkligen vara vänlig att ge besked på dessa frågor, om riksdagen skall kunna bedöma, huruvida regeringens avsikt att inom en nära framtid erkänna Nordkorea överensstämmer med riksdagens beslut i höstas att regeringen uppmärksamt bör följa utvecklingen och ta initiativ till ett svenskt erkännande av Demokratiska folkrepubliken Korea ”när tidpunkten därför befinnes lämplig”.

Herr talman!

Herr Fälldin var inne på det kapitlet, i viss mån också herr Hellström, och dess vikt förtjänar verkligen att understrykas; det ger också en ram och en bakgrund till diskussionerna om den svenska utrikespolitiken. Vad vi ser framför oss är att man överallt ute i Västeuropa på allvar börjar diskutera hur relationerna till USA skall gestalta sig. Man blir alltmera medveten om reella intressemotsättningar. Man upplever en växande fruktan för att få sitta emellan vid direktuppgörelser mellan USA och Sovjet. Jämsides med denna oro och fruktan framträder ett behov hos de västeuropeiska Natostaterna att fortsätta det militära samarbetet med Förenta staterna under överskådlig tid, samtidigt som man också ängsligt frågar sig hur långt man kan kosta på sig att gå i samförståndspolitik och samarbetsvilja gentemot Östeuropa. I hela denna bild finns det naturligtvis en splittring inom Västeuropa mellan de olika staterna, olika grader av stelhet och djärvhet, men också en påtaglig strävan att utforma en gemensam västeuropeisk linje. Dessa strävanden är knutna till vad vi hittills har kallat EEC och numera skall kalla EG. Vi har bakom oss en debatt om huruvida Sverige skulle kunna tänkas bli medlem av EG, av den niostatsgrupp som nu utkristalliserats. Det är egentligen rätt egendomligt att så många annars kloka och kunniga personer så länge kunde inbilla sig att det skulle bli möjligt med ett svenskt medlemskap i EEC med bevarande av den neutralitetspolitik som vi har utformat här i landet. Det har i själva verket under många år varit uppenbart att EEC var inriktat på att utvecklas till en grupp, ett block med en egen linje, egna ambitioner i den europeiska politiken och i världspolitiken. Inriktningen på ett mera förpliktande, mera systematiskt utrikespolitiskt samarbete mellan medlemsstaterna har också blivit alltmera markerad under de senaste åren. Detta har som bekant spelat en väsentlig roll i de svenska övervägandena och den svenska debatten om möjligheterna av ett medlemskap. Ivrarna för medlemskapet har försökt bagatellisera denna problematik, avfärdat dessa planer på utrikespolitisk samordning som något helt oskyldigt, ett helt oförpliktigande samråd av ungefär samma slag som Sverige redan i andra sammanhang deltar i. Och visst är det sant att dessa samråd hittills avsatt relativt blygsamma resultat. Men samtidigt är ambitionen för framtiden alldeles tydlig. Utrikesministern tangerade den här frågan, men jag skulle vilja ytterligare utveckla den. Man har nu kommit fram till att De nios utrikesministrar — som alltså skulle ha varit tio om vi hade lyssnat till förslaget om svenskt medlemskap i EEC — regelbundet skall träffas en gång i kvartalet. De har en klar och bestämd målsättning att samordna sitt utrikespolitiska handlande över ett mycket brett fält. Vi har också fått uppleva det första framgångsrika exemplet på en sådan samordning, nämligen niostatsgruppens uppträdande i de förberedande samtalen i Helsingfors om en europeisk säkerhetskonferens. De gemensamma positionerna inom niostatsgruppen har förberetts dels inom NATO, dels inom den europeiska gemenskapen. Det har inom denna niostatsgrupp förekommit en veritabel exercis i fråga om strömlinjeformning av attityderna och om fördelningen av arbetsuppgifterna mellan de olika medlemsstaternas representanter, och då självfallet också en bevakning av att ingen skall falla ur ledet. Samordningen har gällt centrala ting. Den har t.ex. gällt hur gruppen skall ställa sig till säkerhetsfrågornas behandling vid den stora konferensen, hur långt man skall gå. Det är alldeles självklart att de inbördes kompromisser man där kommit fram till i hög grad har präglats av att nästan samtliga medlemmar i gruppen samtidigt är medlemmar av NATO. Under gångna år har vi gång på gång fått höra att EEC har ingenting som helst med säkerhetspolitiska frågor att göra. Nu har vi fått en klar illustration till att det har det i hög grad. Herr Hellström har redan i ett utmärkt anförande betonat att Sverige som neutral alliansfri stat kan ha och bör ha egna ambitioner, egna intressen att bevaka i Helsingfors. Det har också kommit till uttryck i de anföranden som hittills har hållits där på Sveriges vägnar. Vi har klargjort att förutsättningen för framsteg är att det nuvarande säkerhetssystemet i Europa inte rubbas, att staterna respekterar varandras samhällsordning. Vi är också klara över — och det ligger i hög grad i linje med våra traditioner — att säkerhetsfrågor inte rimligen kan helt särskiljas från nedrustningsfrågor. Det är därför en naturlig svensk linje i Helsingfors att på något sätt söka se till att nedrustningsfrågorna kommer upp på säkerhetskonferensens dagordning. Det är långt ifrån säkert att vi lyckas med det. Men om vi vid det här laget hade varit medlemmar i niostatsgruppen — som då skulle ha varit tiostatsgruppen — vart hade vi då kommit? Inom den gruppen har man ju hittills visat sig utomordentligt sval när det gäller möjligheterna att ta upp nedrustningsproblemen i det här sammanhanget. Över huvud taget är det alldeles klart att niostatsgruppens ståndpunkter i vissa fall kan tänkas sammanfalla med svenska intressen, svenska bedömningar — i andra fall icke. Men den handlingsfrihet som vi vill ha — både i Helsingfors nu och vid den framtida säkerhetskonferensen — skulle vi uppenbarligen i hög grad ha berövat oss själva om vi hade låtit oss insnärjas i det utrikespolitiska samarbete som nu håller på att utvecklas inom EEC. Herr Hellström framhöll — med en viss rätt — att Sverige kan ha speciella intressen av att säkerhetskonferensen följs av upprättandet av något slags permanent organ för ett fortsatt alleuropeiskt samarbete. Jag får väl uttrycka mig försiktigare än han. Det är för tidigt att ta ställning till den frågan. Men givetvis är också detta ett problem, där svenska nationella intressen icke nödvändigtvis kommer att helt överensstämma med den linje som så småningom kan väntas utkristalliseras inom den europeiska gemenskapen. Handlingsfrihet är med andra ord en förutsättning för konstruktiva svenska insatser både i Helsingfors och i andra internationella sammanhang, och om vi nu hade varit en av tio inom ett utvidgat EEC, hade denna handlingsfrihet varit väsentligt inskränkt. Då kan man också fråga: Hur hade det gått med vår trovärdighet? Vår naturliga ställning är ju mellan blocken och inte som ett bihang till ett av blocken. Ingen tvekan kan råda om att De nio har ambitionen att bli och uppträda som ett block. Detta kan inte vara svensk politik. Vi har av de moderata talarna här i dag hört att den svenska utrikespolitiken numera sköts så eländigt att vi inte längre kan hoppas på några medlingsuppdrag eller uppdrag av den typ som förutsätter att vi har båda supermakternas fulla förtroende. Det kan väl hända i dagsläget att vi inte rimligen har anledning räkna med att av Förenta staterna utses att gå in i något av de organ som har att göra med fredsuppgörelsen i Indokina. Men hur hade det varit om moderaterna och tidigare högern fått bestämma svensk politik? Hur hade det varit om svenska folket lyssnat till er plädering för ett svenskt medlemskap i EEC och till de starka bindningar till västblocket som det obestridligen hade fört med sig? En medlingsposition, en position mellan blocken och supermakterna förutsätter ju förtroende hos båda parter. Hur skulle det ha kunnat gå till, om vi fört er politik? I själva verket hade då våra utsikter att spela den roll som vi spelat under många år i olika sammanhang i dag varit väsentligt mycket mindre. Er plötsliga entusiasm för denna roll mellan blocken och de möjligheter den ger kommer en aning överraskande. Det är intressant att notera att de utrikespolitiska samordningssträvan Nr 49 dena inom niostatsgruppen inte endast gäller säkerhetsproblemen i Onsdagen den Europa. Vid det senaste utrikesministermötet i förra veckan behandlade 21 mars 1973 man också exempelvis sådana frågor som en gemensam hållning till diplomatiska förbindelser med Nordvietnam, återigen ett problem där Sverige som medlem uppenbarligen hade blivit av med ett stycke av den handlingsfrihet som vi väl ändå gärna vill ha när det gäller vår erkännandepolitik. Likaså var man inne på frågan om ett EEC-bistånd till Nordvietnam, och där satte man sig att vänta. Det blir rimligtvis på det sättet i sådana sammanhang att de trögaste bestämmer takten. Man var också inne på mera vittsyftande ting som t.ex. förhållandet till Kina. Ambitionerna är alltså klara, men när det gäller exempelvis erkännandet av Nordvietnam är man väl för sent ute. Där är EEC-fronten i rullning. När den danska regeringen nu signalerat sin avsikt att upprätta diplomatiska förbindelser med Nordkorea, är det väl möjligen också ett uttryck för att danskarna inte gärna — i varje fall inte i denna fråga — vill binda sig alltför hårt till EG-samarbetet. Herr Turesson har i denna aktuella fråga gett uttryck åt en undran över vad som egentligen har hänt och varför det är så förfärligt bråttom med att upprätta diplomatiska förbindelser med Nordkorea redan 20 år efter vapenstilleståndet. Ja, det är väl egentligen så, att vi nu har kommit in i en situation, där bevisbördan inte så mycket ligger hos dem som vill ha förbindelser, utan mera hos dem som alltjämt motsätter sig sådana förbindelser. Herr Turesson läste valda delar ur utrikesutskottets betänkande från i höstas. Detsamma hade herr förste vice talmannen Bengtson gjort dessförinnan, och herr Bengtson tycktes av dessa uttalanden dra slutsatsen, att det nu var ganska naturligt att ta upp förbindelser med Nordkorea — en slutsats som en annan av detta betänkandes undertecknare, nämligen herr Lange, för övrigt kommit till redan i höstas. Det var med andra ord ett välformulerat uttalande, som uppenbarligen kunde täcka en del olika bedömningar av sakfrågan. Men när jag lyssnade till herr Turessons argumentering fick jag ett bestämt intryck av att han hade missförstått situationen på en punkt. Det är sant att vårt medlemskap i den neutrala övervakningskommissionen under gångna år varit ett väsentligt argument för varsamhet och återhållsamhet när det gäller förbindelser med Nordkorea.

Sedan denna situation inträffat har alltså det gamla övervakningskommissionsargumentet försvagats. Jag fick vidare ett intryck av att herr Turesson missförstod situationen när han trodde att vi i samband med vårt åtagande att ingå i denna kommission år 1953 hade tagit på oss några alldeles speciella förpliktelser när det gällde våra förbindelser med Nordkorea och Sydkorea. I själva 143 verket hade vi den gången — 1953 — inte diplomatiska förbindelser med vare sig Sydkorea eller Nordkorea. Sedermera har vi fått sådana förbindelser med Sydkorea. Om vi i framtiden får förbindelser med båda staterna, förefaller det ju inte som om situationen — jämförd med utgångsläget — på något radikalt sätt skulle ha förändrats. Herr Turesson anförde också vissa hypoteser om vad som kan hända med övervakningskommissionen vid ett upptagande av svenska diplomatiska förbindelser med Nordkorea. Detta är väl mera en fråga för undertecknarna av vapenstilleståndsavtalet än för Sverige — Sverige har inte tiggt om detta uppdrag, och skulle det mot förmodan vara så, att man vill och kan byta ut Sverige mot någon annan stat, skulle vi väl få ta en sådan utgång med jämnmod. Jag vill emellertid inte ge mig in på några som helst spekulationer om vad som kan tänkas hända. Det kan väl inte heller vara alldeles oklart för herr Turesson att vi för en politik som i princip går ut på att ha diplomatiska förbindelser med främmande stater, oberoende av styrelseskick och oberoende av politik, i all den utsträckning som det kan finnas något rimligt intresse för det. Det är möjligt att våra ekonomiska förbindelser med Nordkorea inte blir särdeles betydelsefulla; ett visst intresse på den kanten — och kanske också inom svensk industri — tycks det dock finnas. Det förhåller sig också så, att vi inom Förenta nationerna tvingas intressera oss för Koreafrågan. Vi har där under senare tid kommit över till den bedömningen att man nu — så långt efter Koreakriget — borde kunna kosta på sig en debatt, där både Nordkorea och Sydkorea kunde ha tillfälle att delta. Även mot den bakgrunden är det kanske rimligt att vi funderar på om vår traditionella isolering gentemot Nordkorea längre kan vara motiverad. Detta leder mig över till något annat; det är de nästan obehärskade hyllningar som Östen Undén blivit utsatt för dels i moderatpress, dels i den moderata partiledarens anförande här i dag. Undéns politik och Undéns bedömningar kontrasteras mot de bedömningar som präglar svensk utrikespolitik i dag. För att nu ta Koreafallet är det obestridligt att Östen Undén på sin tid betraktade Nordkorea som angripare, en bedömning som det inte finns någon anledning att revidera och där senare historieforskning knappast heller gett underlag för något väsentligt omtänkande.

Det var väl knappast någon medlem av den svenska regeringen i början av 1950-talet som så ofta och så häftigt angreps av herr Turessons och herr Bohmans partivänner som just Östen Undén. Om man ser på dessa kampanjer i perspektiv, kan man inte komma till någon annan slutsats än att när Undén exempelvis motsatte sig de amerikanska försöken att utnyttja FN för en sanktionspolitik mot Kina, var hans hållning utomordentligt framsynt och högerns kritik mot denna hållning alldeles otroligt kortsynt. Vi vet att mycket har hänt sedan dess. Förenta staternas inställning till FN har blivit avsevärt mera negativ sedan man inte längre har möjlighet att kontrollera någon röstmajoritet i generalförsamlingen. Jag hade anledning att alldeles speciellt följa och intressera mig dels för Undéns kritik mot viktiga drag i amerikansk politik, dels för högeropinionen på hemmaplan.

Det är klart att allt i dag inte är som det var på Undéns tid. Man kunde resa invändningar mot att han inte mera öppet och frimodigt trädde fram i sådana frågor som Algerietkriget eller apartheidpolitiken i Sydafrika. Men situationen var ju också en annan; opinionstrycket och det svenska folkets vilja att engagera sig i sådana problem var avsevärt mycket svagare än den mycket starka och breda Vietnamopinion som vi har haft under senare år. Men vi har verkligen en tradition att knyta tillbaka till, när vi ser på Undéns roll i svensk utrikespolitik och när vi ser på hur han behandlades och hur han bedömdes av sina politiska motståndare. Undén var försiktig och tveksam redan när det gällde vårt medlemskap i Europarådet och mot Europarådets benägenhet att i vissa sammanhang ta upp militära frågor till diskussion.

Undéns mycket klara och rediga analys av EECss politiska inriktning och målsättningar rensade i hög grad luften och innebar en stimulans för dem bland oss, som den gången satte oss på bakhasorna och inriktade oss på att slå tillbaka högerns och folkpartiets attacker mot grundläggande drag i svensk utrikespolitik. Jag har velat göra dessa påminnelser med hänsyn till de mycket ogenerade försöken att nu använda Östen Undén som slagträ i moderaternas attacker mot svensk utrikespolitik av i dag.

Herr talman! Det är inte första gången vi i den här kammaren upplever att herr Björk i Göteborg har livlig fantasi, eller berodde hans tolkning av vad jag sade på att han inte lyssnade. Han tolkade in mycket i mina enkla funderingar kring anledningarna till regeringens beslut att erkänna Nordkorea, saker som jag varken hade sagt eller avsett. Det kanske mest fantastiska var det uttalande som herr Björk gjorde rörande Sveriges ställning som medlem i övervakningskommissionen. Han sade att Sverige inte hade tiggt om uppdraget. Det är verkligen ett sällsamt uttalande av en tjänsteman i utrikesdepartementet. ”Tiggt om uppdraget” — det är ju ett hedersuppdrag som vi har anförtrotts i fredens intresse. Vi kan inte, om vi skall bevara vår trovärdighet, säga att om Sverige inte längre godkänns som medlem så får man utse en annan nation. Det är ett alltför nonchalant handlande i en allvarlig fråga. Dessutom är det inte så lätt att utse en annan nation, eftersom de fyra neutrala övervakningsnationerna är utsedda i samband med stilleståndsavtalet och alltså står antecknade i detta avtal. Det är ett led i avtalet som man inte utan vidare kan ändra på. Avsikten med mitt anförande i den här debatten var att få veta vilka reella skäl regeringen har för sitt ståndpunktstagande. Har regeringen försäkrat sig om att inte de risker med ett erkännande föreligger som utrikesutskottet i höstas talade om? Kan vi bevara vår ställning som övervakningsnation även efter ett erkännande av Nordkorea? Har samförståndssträvandena mellan Nordoch Sydkorea, som det talats om men som vi inte sett så mycket resultat av, lett till en sådan avspänning att några risker inte föreligger? Eller är regeringens beslut bara ett effektuerande av den socialdemokratiska partikongressens beslut?
Herr talman! Det är faktiskt så, herr Turesson, att vi inte har bett om detta uppdrag. Det förhåller sig också så att vi på ett relativt tidigt stadium gjorde ett försök att slippa ifrån uppdraget, därför att det ganska snart upptäcktes att övervakningskommissionens arbete inte kunde bli särdeles effektivt. Jag kan instämma med herr Turesson i att det inte skulle bli så lätt att ersätta Sverige med en annan nation, men jag tror att frågeställningen i det väsentliga är hypotetisk. När herr Turesson på nytt frågar om de risker som han påstår att utrikesutskottets betänkande pekade på, så har han inte kunnat konkretisera dessa. Det finns ingenting i vårt uppdrag inom övervakningskommissionen som förpliktar oss att utforma våra diplomatiska förbindelser med parterna i Korea på något speciellt sätt. I den mån det uppstår missnöje med vårt handlande ankommer det inte på oss att agera. Det finns formellt inga hinder för Sverige att fortsätta i sina nuvarande funktioner, och det finns väl ingen anledning att tro annat än att vi även i fortsättningen kommer att sända hederliga och hyggliga svenska militärer för att sköta de uppgifter i Panmunjom som det hittills har varit fråga om.

Om man väger samman alla de faktorer som kommit till under de senaste åren, då faller bevisbördan verkligen inte längre på dem som säger att vi skall upprätta förbindelser med Nordkorea utan den faller på dem som menar att det alltjämt skulle finnas några avgörande hinder för att vidtaga en sådan åtgärd.
Herr talman! Herr Björk i Göteborg upprepar att Sverige inte tiggt om att få uppdraget. Jag skulle vilja fråga herr Björk: Hur ofta förekommer det att en nation ber om att få sådana uppdrag? Det är ett förtroendeuppdrag som man tilldelats. Det ger den som har fått uppdraget vissa skyldigheter att fullfölja det på ett hedersamt sätt. Det måste vara ett svenskt intresse att inte försöka slinka ifrån det, och framför allt bör man inte uttrycka sig på det sättet som herr Björk gjorde. Hur långt samförståndssträvandena har kommit vet jag inte mycket om. Jag har frågat utrikesministern vad regeringen har inhämtat beträffande realiteterna i det avseendet men jag har inte fått något annat svar än herr Björks förmodan att det har skett en avspänning.
Herr talman! Jag säger verkligen inget nytt och sensationellt när jag konstaterar att vi inte har bett om detta uppdrag. Det är ett faktum att det var med tvekan som Sverige åtog sig uppdraget. Det är också ett faktum att vi offentligt i flera sammanhang uttryckt missnöje med kommissionens roll och markerat vår önskan att komma ifrån den här sitsen. Det är alltså inte med någon glädje och entusiasm som Sverige uppfyllt denna roll. Det är fullständigt felaktigt att påstå att denna uppgift skulle vara förbunden med formella skyldigheter när det gäller våra diplomatiska relationer till de två koreanska staterna. När vi tidigare har tagit hänsyn till vår roll i kommissionen så har det haft samband med att spänningsläget alldeles påtagligt har varit starkare än det är i dag och att det då fanns speciella skäl att sitta i båt. Men sådan är icke situationen i dag.

Herr talman! Efter det här replikskiftet mellan herrar Björk i Göteborg och Turesson om de ”stora” linjerna i den svenska utrikespolitiken skulle jag vilja återknyta debatten till de i dubbel bemärkelse mera jordnära realiteterna. Händelserna på den internationella valutamarknaden fortsätter att dramatisera det ekonomiska samarbetet i världen. Det steg som den svenska regeringen tagit och som handelsministern här tidigare i dag redovisat i regeringsdeklarationen om handelsoch valutapolitiken utgör en anpassning till vårt lands reella och aktuella handelspolitiska situation. Mot den bakgrunden kan den handlingslinje regeringen valt accepteras. Den utgör emellertid en ny påminnelse om vårt växande internationella beroende. Den iakttagelsen kan också göras i detta sammanhang att det föreligger en eftersläpning i vår nationella konjunkturpolitik sett mot denna bakgrund och i detta perspektiv. Det föreligger alltså en betydande skillnad i ambitionsnivå mellan vår handelspolitik och vår konjunkturpolitik. På kort sikt koncentreras nu intresset till valutamarknadens fortsatta utveckling och försöken att konstruera ett fungerande internationellt valutasystem. Det är en angelägen och central uppgift i det internationella samarbetet. Sett i ett längre perspektiv är det emellertid av särskilt intresse att analysera bakgrunden till valutaoron. Vad är den egentliga orsaken till att det betalningssystem vars huvudlinjer drogs upp i Bretton Woods inte längre fungerar? Ja, naturligtvis kan det sägas att Bretton Woods-uppgörelsen fungerat alltför länge och att en anpassning till en förändrad handelspolitisk situation i världen egentligen borde ha skett tidigare. Nu har det emellertid uppenbart inte funnits politiska möjligheter för detta. Därmed får man också acceptera den dramatiska anpassningen av betalningssystemen till en sedan lång tid pågående handelspolitisk utveckling. Det bör emellertid vara tillåtet att dra den slutsatsen av dessa händelser, att utvecklingen i vår värld ställer allt större krav på enskilda nationers handelspolitiska beredskap. Handelspolitiken är med andra ord avgörande för ambitionsnivån, inte bara i valutapolitiken utan över huvud taget för det internationella samarbetet på alla nivåer. Detta faktum kommer naturligtvis att sätta sin prägel på arbetet vid den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensen och bör i varje fall vara vägledande för de svenska insatserna vid konferensen. För intressebalansen och harmonin i världsgemenskapen är handeln med livsmedel och råvaror av särskilt intresse. Utvecklingen på dessa områden uppvisar nu nya mönster, som måste bli föremål för ingående uppmärksamhet och analys. Den s.k. gröna revolutionen, som började så lovande i u-länderna, har knappast tålt de påfrestningar den under senare år varit utsatt för. Klimat och teknik är komplicerade faktorer i en biologisk process, och högt ställda förväntningar kan därför inte alltid infrias. Samtidigt fortsätter också världens befolkning att växa, och slutresultatet är därför en minskande tillgång på livsmedel per capita till två tredjedelar av världens befolkning, som redan är undernärd. Det är ett konstaterande som görs i FAO:s senaste årsrapport. Från FAO har man manat till höjd produktion och lageruppbyggnader mot bakgrund av denna nya internationella försörjningssituation. De lärdomar vi kan dra av utvecklingen på dessa områden är, att nationellt oberoende förutsätter en betydande egen livsmedelsoch råvaruproduktion. Små förändringar i totalproduktionen i världen får nämligen stora för att inte säga förödande verkningar på den internationella marknaden. Livsmedelsproduktionen liksom t.ex. produktionen av energiråvaror har med andra ord en strategisk position i vårt näringsliv, eftersom den är av avgörande betydelse för våra möjligheter att bedriva en oberoende utrikespolitik även i ekonomiskt avseende. Det är bl.a. av denna anledning angeläget att Sverige på nytt verkar för att åstadkomma internationella råvaruavtal. Sådana avtal bör emellertid omfatta samtliga de stora produktionsländerna och inte endast de mindre, som vid begränsade avtal kan tvingas till omotiverade eftergifter. I regeringens deklaration erinras om GATT och de multinationella handelsförhandlingar som just nu förbereds där. Vissa medlemsländer i GATT kräver för att delta i förhandlingarna att dessa också skall omfatta jordbruksprodukter. Som kommentar till detta säger regeringen i sin deklaration att man uppenbarligen från svensk sida måste göra något på detta område. Regeringens konstaterande förefaller något förhastat. Sverige har gjort mycket — alltför mycket kan det förefalla i jämförelse Nr 49 med vad andra länder gjort. Jag tänker närmast på fastställandet av Onsdagen den produktionsmål i jordbrukspolitiken som innebär en successiv produk 21 mars 1973 tionsminskning. Jag tänker också på de åtaganden som vi gjort i internationella avtal, t.ex. sockeravtalet. Sockeravtalet ingicks bl.a. som en eftergift till u-ländernas berättigade intressen. Med den senaste tidens prisutveckling har de sockerexporterande ländernas intressen blivit väl tillgodosedda, medan däremot de sockerimporterande u-länderna — och de är inte så få — fått betala ett högt pris. Det är därför ingalunda självklart att Sverige skall bibehålla produktionsbegränsningar i sin sockerproduktion även i framtiden. Den frågan kommer snart upp, eftersom det nuvarande avtalet utlöper nästa år. Detta är en central fråga för hela det svenska lantbruket, som vill differentiera sin produktion och söker alternativ till en ensidig spannmålsodling. Det bör också tilläggas i det här sammanhanget att sockerkonsumtionen ökar snabbt, även i de fattiga u-länderna, där sockret visat sig vara ett viktigt livsmedel. Jag har uppehållit mig vid problemet med sockerproduktionen, eftersom det illustrerar att internationella handelsöverenskommelser, bl.a. sådana som kan bli resultatet av GATT-förhandlingarna, måste omfatta ett stort antal länder och att vi inte ensidigt bör påta oss bördor som kan få negativa konsekvenser för både oss själva och andra. Herr Antonsson har tidigare under dagens debatt uppehållit sig vid utvecklingen inom den europeiska gemenskapen och därvid betonat att det är angeläget att det kommer till stånd en realdiskussion om lantbrukets problem vid nästa sammanträde i den blandade kommittén. Jag vill understryka vad herr Antonsson här har framhållit. Utvecklingen på världsmarknaden gör det angeläget att konsekvenserna av EG-avtalet snarast kommer upp till diskussion. Eftersom svenskt lantbruk deltar i ett handelsutbyte sida vid sida med andra näringar är exporten av jordbruksprodukter ingalunda betydelselös. Sverige exporterar ungefär 20 procent av vad lantbruket producerar, och 70 procent av vår jordbruksexport går till EG-området. Detta illustrerar förhållandet att lantbruket deltar i inte oväsentlig utsträckning i det handelsutbyte som är grunden för vår välståndsutveckling. Mot denna bakgrund är det angeläget att också vår livsmedelsexport ägnas all tillbörlig uppmärksamhet i den blandade kommittén. Det skulle självfallet framstå som uppseendeväckande, om inte allt görs som kan göras för att rätta till de olägenheter som kan uppkomma för den näringsgren som till skillnad från de flesta andra verkligen drabbas också negativt av EG-avtalet. Som jag tidigare nämnde, företer världsmarknaden för energialstrande råvaror, i första hand olja, vissa likheter med världsmarknaden för livsmedel. Det är också klart att försörjningen med olja, som för närvarande svarar för mellan 70 och 80 procent av vårt lands energibehov, kräver en ökad handelspolitisk beredskap. Jag vill därför betona det angelägna i att vi genom ett vidgat nordiskt samarbete, då i första hand med Norge, kan bidra till att garantier skapas för att den energiproduktion i form av olja och gas som i framtiden kommer att ske i Nordsjön och Nordatlanten ger ett väsenligt bidrag till energiförsörjningen i Norden. Industriministern har i ett interpellationssvar i går aviserat ett ökat svenskt engagemang i oljeprospekteringen i Nordsjön, och det beskedet finns det med hänsyn till situationen på världsmarknaden anledning att hälsa med tillfredsställelse. Herr talman! Det finns anledning att betona att konkreta svenska initiativ av denna karaktär sannolikt blir angelägna och väsentliga inslag i vår framtida handelspolitik.

Herr talman! Jag hade ingen ambition att polemisera eller delta i den föregående debatten annat än i ett par sammanhang.

Vi har redan haft en del svårigheter på olika håll, och vi kommer att få fler. Det är litet frestande att säga ett par ord till herr Björk i Göteborg, men det blir verkligen bara ett par.

En sådan samstämmighet, herr talman, behöver inte vara alldeles avgörande, men den är ändå en omständighet av betydelse — inte därför att både Sverige och Schweiz är neutrala stater utan därför att bägge ingår i kommissionen. Sedan skulle jag med några ord till vilja beröra herr Björks anförande, nämligen den del där han talade om hur EG-samarbetet hade utvecklats i mer utrikespolitiskt avseende. Jag skulle vilja erinra honom om att den tidigare danske statsministern så sent som för betydligt mindre än en månad sedan sade här i Stockholm att de utrikespolitiska funktionerna är av oförpliktande konsultativ karaktär och kommer att fortsätta. Nu skall jag gärna samtidigt säga, herr talman, att min personliga åsikt är att utsikterna att verkligen driva en förhandling med EEC med utgångspunkt från medlemskap och neutralitetsförbehåll var i det närmaste obefintliga. Jag har alltså därvidlag på sätt och vis ingen avvikande mening från herr Björk. Men vad herr herr Björk kanske glömde bort var ett vidare — låt mig kalla det visionärt — perspektiv som jag tror att t.o.m. herr Palme har utvecklat någon gång i denna kammare eller kanske det var i en tidningsartikel.

Men det är, — det vill jag understryka — såsom jag ser det ett avlägset perspektiv, som man kanske skall hänföra till visionerna men därför inte alldeles stryka ur minnet.

Jag är förvisso inte heller förmäten nog att tro att jag i det här avseendet kan ge något väsentligt nytt bidrag i förhållande till vad jag tidigare har sagt.

Jag skall tillåta mig att först göra en mycket skissartad tillbakablick.

Den perioden avlöstes mycket snart av uppkomsten av östoch västblocken och deras militära gestaltning. Vi är fortfarande inne i den perioden, ehuru den långsamt — mycket långsamt skulle jag vilja säga — håller på att få nya inslag. Dess inledning karaktäriserades av Sovjetunionens framgång i strävandena att skapa vad som ur den stormaktens synvinkel kunde benämnas en säkerhetszon av hårt kontrollerade randoch lydstater mellan Östersjön och Svarta havet. De mer eller mindre intensiva demokratiska ickekommunistiska strävanden som fanns i de staterna slogs ner och gick under bakom den av sovjetrysk militärmakt nedfällda järnridån. I några av de staterna var de demokratiska strävandena förvisso mycket intensiva. Namn som numera är nästan bortglömda, t.ex. Masaryk den yngre i Tjeckoslovakien och Mikolajczyk i Polen, kan ändå förtjäna att minnas som företrädare för sådana strävanden. Förverkligandet av Marshallplanen och tillkomsten av NATO blev motsvarande åtgärder på västsidan. De senare åtgärderna krävde, väl att märka, inte något tvång för att genomföras, utan dikterades för det första av Förenta staternas generositet och egenintresse av att stödja de europeiska demokratierna och för det andra av de demokratiernas starkt upplevda behov av ett sådant stöd. Man var emellertid — det är väl inget tvivel om det, och det kan nog åtskilliga av oss minnas — i början på sina håll inom NATO-sfären benägen att tro att vi inte skulle våga satsa på att försvara vårt oberoende åt alla håll och följaktligen även österut. Det skedet blev emellertid kort. Det avlöstes av tilltagande tecken, som så småningom blev dominerande inom båda stormaktsblocken, på uppskattning och erkännande av den svenska alliansfria neutralitetspolitiken som en positiv och — som det ofta och med rätta sagts — stabiliserande faktor i det nordiska området. Jag tror att vi för vår del har anledning att erinra oss två komponenter i samband med denna utveckling, även om de i dag tyvärr inte uppmärksammas så mycket eller just därför att de tenderar att försummas i vår utrikespolitiska debatt nu. Den första var att omkring 1950 uppstod en maktbalans på den europeiska scenen — kalla den gärna med Olof Palme ett supermaktsduopol mellan Förenta staterna och Sovjetunionen. Men en sådan maktbalans är en grundläggande förutsättning för att ett land som Sverige över huvud taget med framgång skall kunna driva en oberoende, alliansfri neutralitetspolitik. En andra komponent — det är jag övertygad om — var att våra ansträngningar att stärka vårt eget försvar bidrog till att övervinna misstroendet på olika håll mot att vår avsikt verkligen var att motstå politiska och militära hot mot detta vårt oberoende. 1950-talet och en stor del av 1960-talet var, kan man säga, guldåldern för framgången med denna svenska uppläggning. Sedan har det kanske inte gått så bra.

Jag menar inte heller att vi skall begå misstaget att tro att denna försämring inträffat uteslutande i förhållande i Förenta staterna, även om den i det fallet tagit sig de mest ostentativa och dramatiska uttrycken. Jag behöver inte gå in på någon närmare illustration av detta efter den tidigare debatten. Jag tror att försämringen gäller en vidare krets av för oss betydelsefulla stater — även stater med socialdemokratiska partier i ledningen. Och den gäller enligt min mening också, fast på ett annat sätt, ett land som Sovjetunionen.

En naturlig fråga är väl då vad man kan göra för att förbättra läget. Det har med rätta sagts — jag anser det i varje fall — att den praktiska utformningen av vår utrikespolitik bör ske under en avvägning från tre utgångspunkter: legalitetens, idealismens och realismens. Jag talar naturligtvis här om officiella ställningstaganden, inte om den fria pressens. En väsentlig fråga, som jag ser det, är: Hur skall vi och hur har vi transformerat kanske framför allt den unga idealitetens moraliska krafter till praktiska uttryck för svensk utrikespolitik? Det finns en rad sådana krafter i verksamhet i vårt land. Vi bör kanske ändå vara överens om — och det tror jag att vi kan vara — att det svenska folket inte är något Guds utvalda folk som kan göra anspråk på att rymma en högre grad av idealism och moral än andra länders folk. Det är bara det att de banor i vilka dessa krafter i andra länder glider fram har styrts av erfarenheter som säkerligen är annorlunda än de erfarenheter vi har. Jag vill emellertid nämna några exempel på sådana krafter hos oss, som jag har urskilt dem. Jag går vid detta tillfälle förbi hela den stora frågan om u-hjälpen som vi återkommer till. En sådan kraft av blygsam omfattning men som jag — det skall jag gärna bekänna, herr talman — har sympatier för är den förvisso mycket utopiska världsfederalistiska rörelsen. Dess något mer konkret utformade tanke är väl ett FN, utrustat med verkliga maktbefogenheter för att kunna hävda en mer avancerad folkrätt än den som i dag existerar och även de små ländernas rätt gentemot de stora. Sverige och andra stater måste naturligtvis se strävanden av detta slag som mycket tilltalande. Det är bara det att målet är så avlägset. FN:s auktoritet framför allt mot stormakterna ter sig nu snarast mindre, som jag ser det, än den var för 15, 20 år sedan. Men detta bör inte få oss att blunda för ett mål av det slaget i fjärran. En annan och ännu äldre kraft är idealiteten bakom ansträngningar från Sverige och andra länder att driva fram en nedrustning. Trots alla läpparnas bekännelser även från stormakters och supermakters sida i denna riktning är de resultat som hittills har uppnåtts små. De har möjligen bestått i en viss uppbromsning av kapprustningen men inte medfört, för att använda några ord av Alva Myrdal vid ett tillfälle, ett uns av verklig nedrustning.

I det sammanhanget vill jag gärna nämna ett par saker som också de belyser enligt min mening försummade aspekter, i varje fall i den vanliga offentliga svenska utrikesdebatten. Den ena är, som jag nyss antydde, den alltmer utpräglade redan etablerade eller under etablering varande uppdelningen av världen i intressesfärer — man kan säga i och för sig av 1800-talstyp. Skillnaden mot 1800-talet är att antalet makter med verklig förmåga att hävda sina intressen i nuläget och sannolikt för lång tid framåt inskränkts till två supermakter. Det är visserligen sant — som herr Fälldin sade under förmiddagens debatt — att det här supermaktsduopolet håller på att naggas i kanten och att vi är på väg mot en mer multipolär situation. Men den hittills tillryggalagda vägen är kort, och det kommer att ta mycket lång tid innan vi vandrat färdigt på den.

Men likafullt är ju dessa förhållanden fortfarande en realitet.

Men det betyder inte, som jag ser det, att de militära resursernas betydelse därmed automatiskt också har blivit mindre.

Herr talman! Denna tankegång kan kanske förefalla litet inkrånglad. Jag tror att den bäst konkretiseras genom den gamla brittiska satsen om betydelsen av ”a fleet in being”, en flotta som fanns för att trygga de brittiska öarnas försörjning genom förbindelser över haven.

Herr talman! Det är inte min avsikt att i denna debattens i dubbel mening elfte timma söka blåsa eld i redan slocknade brasor från tidigare under dagen. Med andra ord är det inte min avsikt att ta upp de svensk-amerikanska förbindelserna eller valutaproblemen. Jag skall i stället nöja mig med några små reflexioner i anledning av två statsrådsinlägg i dag som förlöpt under kulbanan men som i alla fall förtjänar en viss uppmärksamhet. Den ena reflexionen gäller statsrådet Myrdals inlägg om nedrustningsarbetet. På en fråga av Gösta Bohman om framstegen i det nu pågående arbetet i Geneve — det har pågått i elva år — bekräftade hon hans förmodan att det på senare tid inte uppnåtts något som helst resultat. Det är förvisso ett riktigt konstaterande. Ändå har denna kommission i Genéve två beställningar från Förenta nationernas generalförsamling att effektuera. Den ena gäller ett förbud mot kärnvapenprov under jord och den andra en konvention med förbud mot användande och lagring av kemiska stridsmedel. I båda fallen förklarar de två supermakterna sig vara intresserade, men det är en läpparnas bekännelse. I fråga om kärnvapen anser Förenta staterna att kontrollmetoderna inte är effektiva, och Sovjetunionen hänvisar för sin del till att inte alla kärnvapenstater är med om detta arbete, till att Frankrikes stol står tom i Genéve och framför allt till att Kina inte visar något som helst tecken till medverkan. I fråga om de kemiska stridsmedlen har ryssarna framlagt ett förslag till konvention som är en kopia av konventionen mot biologiska vapen, men denna anser amerikanerna icke tjänlig — också det av kontrollskäl — och man förlitar sig inte på att den förstörelse av kemiska vapen som skulle bli en följd av konventionen skulle komma att iakttas på alla håll. Förenta staterna pekar i det sammanhanget på att de sedan B-konventionen antogs för något år sedan noga har förstört sina förråd av biologiska vapen. Så har det blivit ett stillastående. Intet händer för ögonblicket, och missnöjet är stort bland de 22 stater som icke tillhör supermakternas krets. Nå, men beträffande konventionella stridsmedel då; har det inte tagits några krafttag på den punkten? Där möter man en annan spänning. Varje försök att resa den frågan stöter på motstånd från u-länderna, som anser att detta är i-ländernas försök att få sin hegemoni vidgad på u-ländernas bekostnad. I fråga om de biologiska stridsmedlen har vi för övrigt den märkliga iakttagelsen att rapportera till kammaren, att en av de stater som icke skriver under denna konvention är Sverige. 100 stater har nu gjort det, men icke Sverige. Motiveringen är oklanderlig: Sverige vill icke acceptera att säkerhetsrådet är kontrollstation, vilket anses gynna supermakterna. Å andra sidan blir denna negativism naturligtvis besvärande i längden, och den har också redan renderat oss en del tillvitelser och förebråelser från sovjetiskt håll i Genéve. Det hade varit intressant — om statsrådet Myrdal hade varit kvar här — att få höra hur hon ser på ett framtida svenskt undertecknande av denna konvention. Det hade också varit intressant att av henne få höra, om hon vid sitt besök i Kina tyckte sig ha försport något som helst tecken på islossning i den kinesiska rent negativa attityden till Genévearbetet. Något sådant tecken har i varje fall icke förmärkts där nere. Av statsrådet Myrdals inlägg att döma verkar det som om pessimismen var överhängande, som om hon inte hyste stora förhoppningar om att något skulle ske inom kort — och knappast heller på lång sikt. I det läget finns det naturligtvis en sak att göra: det är för de övriga makterna att anmäla sitt missnöje, att ständigt kritisera och angripa supermakterna för deras passivitet. Den metoden har nu också begagnats. I inlägg efter inlägg har man kritiserat dessa supermakter, och nu senast har åtta oberoende stater, däribland Sverige, antagit ett gemensamt uttalande, starkt kritiskt. Man kan fortsätta med det. Ändå tror jag inte att den vägen i längden är framkomlig. Man vinner ingen öppning därmed, utan man riskerar snarare en tillfrysning. Hur pessimistisk situationen än med rätta kan bedömas, måste väl arbetet i alla fall gå vidare — tålmodigt, som det alltid måste bli fråga om när det gäller nedrustning. Jag vill beträffande en annan sektor, det sovjetiska förslaget om en allmän världsnedrustningskonferens, erinra om att FN beslutat om tillsättande av en kommitté på 35 personer för att förbereda en sådan konferens. Denna kommitté är utsedd men kommer inte i gång därför att tre kärnvapenstater icke vill vara med, och då vill icke heller en av de andra två deltaga i kommitténs arbete. Man förstår att otåligheten över detta dröjsmål växer på rysk sida. Man förstår det inte minst när man tänker på att 1932 års allmänna nedrustningskonferens krävde sju år av förarbeten. Om denna konferens skall kräva lika många år är det naturligtvis hög tid att förarbetena sätter i gång. Men som sagt: Arbetet måste gå vidare — det tålmodiga, långsamma arbetet. Det måste gå vidare av många skäl, som jag inte närmare behöver utveckla för denna kammare. Det måste gå vidare till följd av de gigantiska kostnaderna för rustningar i dag, 220 miljarder dollar per år. Det måste gå vidare till följd av att det makabra rysk-amerikanska kärnvapenrulettspelet inte gärna kan fortsätta i all oändlighet, för att citera en mexikan nyligen. Det måste också gå vidare därför att riskerna med nuvarande maktbalans i fråga om kärnvapen är enorma. Redan Churchill erinrade 1955 om att ingen kan skydda världen mot ett sådant maktinnehav, mot en galnings åtgärder i desperation eller icke desperation. Nyligen har en utförlig analys i Foreign Affaires angivit vilka risker som normalt föreligger med denna kärnvapenbalans, risker till följd av missuppfattningar, underlåtna eller icke framkomna meddelanden, risker till följd av andra ting, som kan utlösa vad som kan få den mest förödande inverkan. Kan vi leva med denna kärnvapenbalans till århundradets slut, frågar författaren. Den frågan har han rätt att ställa, och den borde vara en stimulerande faktor i allt nedrustningsarbete såväl i Genåve som annorstädes. Jag skall nu, herr talman, gå över till ett annat inlägg i dag, nämligen statsrådet Lidboms i samband med en replikväxling med herr Helén. Den gällde det nordiska samarbetet, närmare bestämt det nordiska lagsamarbetet. Det förefaller vara en god regel att svenska representanter för regering och riksdagen eller eljest inte i inlägg eller i uttalanden eller genom åtgärder i internationella sammanhang ger intryck av att företräda en speciell storsvenskhet eller ger uttryck för nonchalans gentemot andra. Tyvärr har i Nordiska rådet talesmän för Sverige uppträtt så. Tyvärr har de därmed också framkallat en reaktion, som inte varit smickrande för vårt land och som icke stärkt vår ställning inom det nordiska samarbetet. Den lagstiftning som i detta sammanhang särskilt stått i förgrunden, den svenska äktenskapslagstiftningen, kan man vad beträffar det sakliga innehållet lämna därhän. De svenska inläggen i denna del har varit mera av principiell karaktär. De har gått ut på att försvara att ett nordiskt land ”går före och visar vägen”. I andra sammanhang har det hetat, att ett nordiskt land ”går i spetsen”. Det land som går före och visar vägen, går i spetsen, är enligt statsrådet Lidboms olika inlägg givetvis Sverige.

Herr talman! Efter en flera timmar lång utrikespolitisk debatt är det nu dags att hissa den svenska flaggan. Det kan tyckas vara en fråga av mindre betydelse, men en allmän flaggning ger onekligen ett intryck av högtid och fest. Allt fler enskilda får också möjlighet att flagga genom det växande antalet egnahem. Nu saknar vi i vårt land en enhetlig ordning för den officiella flaggningen trots att sådan begärdes av riksdagen redan 1949. En förnyad framställning 1961 resulterade så småningom i en utredning om rikets vapen och flagga. Den avlämnades 1966 och innehöll förslag till kungörelse angående allmänna flaggdagar och annan officiell flaggning. Det innebar bl.a. att dagen för andrakammarvalet skulle bli allmän flaggdag. Kungl. Maj:t har dock ännu inte tagit ställning till utredningsmannens förslag. Vi skriver nu 1973, och i den föreliggande motionen hemställs om att göra valdagen till allmän flaggdag. Den är som vi framhåller i motionen en sådan symbol för vår frihet och vårt oberoende att den bör ingå i de allmänna flaggdagarna. Enligt min mening är valdagen mera betydelsefull för vårt land och mer värd att högtidlighålla än vissa kungliga bemärkelsedagar. Kronprinsens namnsdag och födelsedag kunde ju gott utgå, men av viss anledning kom inte vår motion att omfatta detta. Trots att motionen avstyrkts betraktar jag den som biträdd av konstitutionsutskottet då utskottet instämmer i dess syfte. Jag ser den t.o.m. som en beställning till Kungl. Maj:t, och jag vill bara, herr talman, uttala den bestämda förhoppningen att Kungl. Maj:t inte bara uppmärksammar frågan utan också vidtar erforderliga åtgärder.

Herr talman! Vi svenska riksdagsmän har förmånen att emellanåt få företaga studieresor utomlands, både som utskottsledamöter och enskilt. En del av våra resor har varit till öststaterna. Våra allmänna intryck från dessa resor har väl som regel varit både positiva och negativa. Till det senare slaget torde nästan alla räkna den påträngande politiska reklam för rådande regim som man stött på nästan överallt, inte minst i offentliga lokaler, där bilder av de politiska ledarna tycks vara närmast obligatoriska. Det har faktiskt känts skönt att återkomma hem till Sverige där sådan propaganda i varje fall hittills inte ansetts böra förekomma. Det är därför med beklagande som man nu nödgas konstatera att vi i år på våra postkontor fått in reklam för en politisk tidskrift, en reklam så utformad, att den av många uppfattas som politisk reklam. Reklamen utgöres nämligen av stora affischer för den socialdemokratiska tidskriften Aktuellt i politiken, upptagande stora bilder av statsråden Olof Palme, Gunnar Sträng och Alva Myrdal. Det passerade har väckt stort uppseende och bl.a. föranlett den motion som behandlas i KU:s betänkande nr 15.

Detta utskottets uttalande är i och för sig värdefullt. I den till betänkandet fogade reservationen har emellertid klart uttalats, att det är angeläget att gällande bestämmelser tillämpas på ett sådant sätt att inte vad som i realiteten är politisk propaganda döljer sig bakom vad som i avtalet karakteriseras som kommersiell reklam.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

Herr talman! När man i detta ärende gör jämförelser med öststaterna tycker jag verkligen att man skjuter ett gott stycke över målet. Jag skall inte gå så långt in på denna debatt, eftersom motionären inte ens är närvarande vid frågans behandling. Jag har inte så mycket att säga om oppositionens hantering av ärendet i utskottet, men det skulle finnas anledning att säga motionären en och annan sanning. Eftersom denne inte är närvarande, bryr jag mig emellertid inte om att göra detta. Men nog för motionen i viss mån tankarna till August Palms tid, så som man i den ser spöken på ljusa dagen. Inte heller jag skall ytterligare uppta ledamöternas tid med detta ärende. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den svenska ekonomin har under de senaste åren utmärkts av stagnationstendenser, ökad utslagning av arbetskraft, strukturell förändring, kapitalkoncentration och sned regionalfördelning. Orsaken till detta står att finna i det ekonomiska system som är rådande i vårt land. En produktion där de enskilda företagens profitjakt är det avgörande leder till att beslutsenheterna verkar oberoende av och i motsättning till varandra. Kapitalismen som system börjar visa sig alltmera historiskt utlevad. De problem som uppstår i en modern ekonomi kan endast lösas inom ramen för en socialistisk planhushållning. Varje åtgärd som får till effekt att den samtidigt stärker enskilda kapitalister kan bara bli till kortsiktig nytta. När åtgärder vidtas som stärker enskilda kapitalägare, så stärks de krafter vilkas handlande och beslut lett till den stora och omfattande arbetslöshet vi har i vårt land, till ökad utslagning och förslitning av de arbetande, till vandalisering av miljön och till den regionala obalansen. Endast sådana åtgärder som kringskär kapitalets makt och som stärker de arbetandes ställning är lösningen. Kapitalismens kristendenser kan inte avskaffas förrän kapitalismen själv är ur världen. Under de senaste årens ekonomiska stagnation har regeringens politik i alla avgörande delar varit den direkt motsatta. I stället för att beskära kapitalets makt och i stället för att stärka de arbetandes kontroll över den ekonomiska situation de själva skapar har regeringen mött kapitalismens ekonomiska kris med kortsiktiga åtgärder och direkta gåvor och subventioner. Förmånlig skatteutveckling, skattefria investeringsfonder och generösa avskrivningsbestämmelser har gällt under många år. Men under senare år har direkta gåvor pumpats in i kapitalisternas företag. Storkapitalet har fått direkta lindringar för att kunna slå ihop företag. Staten har i ökad omfattning svarat för näringslivets forskningsoch utvecklingskostnader. Ett system med statliga garantier för investeringar i u-länderna har genomförts. Staten har även gått in som delägare, tillsammans med storkapitalet, i en rad företag i branscher med stora investeringskostnader och med vissa risker. Statligt riskvilligt kapital ställs till kapitalägarnas förfogande genom Investeringsbanken. I vår motion 572 har vi granskat de statens gåvor och subventioner som har funnits under senare år. Där finns en lång lista med stöd till lageruppbyggnad, det särskilda investeringsavdraget — som höjts ända till 30 procent —, nedsatt energiskatt osv. Totalt rör det sig om miljardbelopp. Vad är nu effektiviteten och effekten av dessa gåvor? Stimulerar t.ex. de särskilda bidragen den ekonomiska tillväxten på litet sikt? Spelar de en sysselsättningsskapande roll på sikt? Nej, erfarenheterna visar att så inte är fallet. Kapitalisterna investerar för att investeringarna skall ge de största möjliga profiterna, den saken torde vara självklar. Profitutsikterna bestämmer med andra ord hur mycket som skall investeras. Av betydelse för profitutsikterna är avsättningsmöjligheterna, konkurrensläget osv. Investeringarna sker spekulativt, men å andra sidan: kapitalägarna måste investera för att fortleva som kapitalister. Den saken är också självklar. Utan investeringar blir det nämligen inga profiter. Men investeringarna sker inte godtyckligt och inte hur som helst, utan endast i sådana mängder som kapitalisterna anser ger de största, bästa och tryggaste profiterna. Om nu staten genom investeringsavdrag stimulerar till ett tidigareläggande av vissa investeringar ökar detta inte totalmängden investeringar under en något längre tidsperiod. På litet längre sikt spelar således dessa tider av lättnader för bolagen ingen som helst sysselsättningsskapande roll. Den nuvarande ekonomiska krisen i Sverige med den stora arbetslösheten är ingen kortvarig kris. Därför spelar dessa gåvor ingen som helst roll. Det enda som stärks är kapitalisternas kassor, det enda som ökar är utdelningarna till aktieägarna. Skatteutskottet går i sitt betänkande inte in i någon sakdebatt om dessa frågor. Utskottet hävdar bara att vår motion är en logisk följd av vår inställning. Denna vår inställning skildras så att vpk skulle vara motståndare till alla bidrag till näringslivet, oavsett deras syfte. Den skildring som utskottet gör föranleder två anmärkningar. Vi är inom vänsterpartiet kommunisterna inte emot bidrag till näringslivet. Vi kräver i stället ett ökat statligt företagande. Vad vi är motståndare till är bidrag till och lättnader för de privata kapitalägarna. Kapitalister och näringsliv är tydligen för utskottet identiska begrepp. Så är inte fallet för oss. Näringsliv och ekonomi klarar sig enligt vår mening bra utan storkapitalet. Vad beträffar vår åsikt oavsett syftet är vi motståndare till att så omfattande bidrag som det här är fråga om ges. De innebär större utdelning till aktieägarna genom att pengar tas från medborgarna, bl.a. i form av moms på livsmedel. Men det handlar inte bara om syftet; gåvorna är enligt vår mening helt omotiverade också utifrån sina verkningar. Regionalpolitiska bidrag har inte hävt den regionala krisen i Sverige eller ens mildrat den. Miljöbidrag till den privata industrin har inte hävt miljökrisen. Nödvändiga miljöinvesteringar hade man kunnat och kan man ålägga storkapitalet att göra. Det har också visat sig att bidragen inte heller har konjunkturpolitiska verkningar att tala om, och främst saknar de långsiktig positiv betydelse. Utskottets skrivning om vår motion är korthuggen. Den visar helt och öppet den avoga inställning som även den socialdemokratiska majoriteten i utskottet är behäftad med. Däremot är utskottet så gott som helt överens med de moderata motionärer som kräver att energiskatten helt skall avvecklas. Där har den socialdemokratiska majoriteten och moderaterna funnit varandra — i varje fall är man så tillmötesgående att moderaterna i utskottet inte ansett sig behöva avge en reservation.

Herr talman! Herr Magnusson i Borås och jag har fogat ett särskilt yttrande till detta betänkande. Detta särskilda yttrande har föranletts av en motion som väckts av herr Fridolfsson i Stockholm m.fl. från moderata samlingspartiet. I den motionen yrkas att energiskatten avvecklas i vad gäller näringslivet. Det bör kanske nämnas att energiskatten av konjunkturpolitiska skäl har nedsatts med ca 80 procent, men detta gäller endast året ut. Utskottet har enhälligt avstyrkt motionen, bl.a. med hänsyn till denna nedsättning och till att det konjunkturpolitiska läget inte är sådant att energiskatten nu kan avvecklas.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
Herr talman! Herr Lorentzon tycker att utskottets yttrande över den kommunistiska motionen är korthugget, och det är väl riktigt. Men vi gör ett riktigt konstaterande. Kommunisterna har det ju väldigt bekvämt i den här frågan. De yrkar avslag på praktiskt taget alla åtgärder för att stimulera det näringsliv vi har i dag. De må gälla — som vi säger — stöd i form av direkta bidrag eller lättnader i beskattningen och stödet må ha konjunkturpolitiskt, miljövårdspolitiskt eller regionalpolitiskt syfte — det spelar ingen roll. Avslag och rent bord! Det är i alla fall, säger herr Lorentzon, frågan om en gåva till näringslivet och förmögenhetsägarna. Felet är bara det att herr Lorentzon lever i ett annat samhälle än vi andra. Han lever i ett socialistiskt samhälle, tycks det, medan vi lever i ett samhälle med en blandekonomi, där den övervägande produktionen ligger i det privata näringslivets händer. Kommunisterna resonerar precis som om vi kunde tvinga företagarna att investera och producera. Men det är inget socialistiskt näringsliv vi har, utan det är en privatkapitalistisk blandekonomi. Herr Lorentzon lever följaktligen i en helt annan värld. Det är bara att säga till företagen: ”Här skall ni investera, här skall ni producera, här skall ni sätta i gång arbeten!” Tyvärr är det inte så för oss andra, utan vi är beroende av det näringsliv vi har. Vi kräver full sysselsättning, och vi har försökt upprätthålla den dels genom att stimulera detta näringsliv, dels genom att vidta statliga åtgärder i andra avseenden. Vi är alltså intresserade av att näringslivet investerar och producerar för att upprätthålla den fulla sysselsättningen. Vi har inte i dagens läge kunnat hitta på någon annan metod, och det kan inte herr Lorentzon heller.

Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till utskottet hemställan.
Herr talman! Enligt herr Brandts uppfattning finns det inga statliga företag här i landet av betydelse, och därför måste man satsa på storkapitalismen. Men linjen är ju den att då måste vi skapa de företag som erfordras, eftersom det privata näringslivet haft varken förmågan eller viljan att klara den fulla sysselsättning som ni från socialdemokratiskt håll nu har talat om i 40 år men som blir mindre varje år som går därför att det är storfinansen som får styra det ekonomiska livet i det land vi lever i. Vi i vänsterpartiet kommunisterna, har en angenäm sits säger herr Brandt eftersom vi helt enkelt kan yrka avslag, men det kan man från socialdemokratiskt håll inte göra. Där måste man ge storfinansen allt det stöd som är möjligt att ge för att klara den fulla sysselsättningen. Men — herr Brandt — trots alla dessa miljardbelopp som har getts storfinansen har det inte blivit något större antal sysselsatta. I nr 2 av tidskriften Ekonomisk Debatt finns en artikel av Åke E. Andersson, docent i nationalekonomi vid Göteborgs universitet med regionalekonomi som specialitet, som jag i detta sammanhang gärna vill citera.

Aftonbladet kunde förra veckan berätta om rekordvinster för storföretagen och aktieägarna. Det var ju bolagen man hade gett dessa subventioner och gåvor. Låt mig fortsätta och citera vad denne docent skriver.

Det har inte skapats nya arbetstillfällen i Norrland; i stället omfattande arbetslöshet och avfolkning av Norrland. Hur mycket pengar har inte skogsbolagen fått! Jag har här citerat vad som sagts i Ekonomisk Debatt. Jag skulle tro att den som skrivit detta närmast är att hänföra till det socialdemokratiska partiet. Jag vill inte påstå att han har samma uppfattning som herr Fagerlund hade häromdagen i en debatt i denna kammare då han hävdade den meningen att vi kanske borde slippa blandekonomin eftersom den inte gett oss särskilt mycket på vägen. Vi måste kanske ta till andra metoder, och det är ju detta socialistiska perspektiv som jag har talat om men som herr Brandt, efter vad jag förstår, inte är någon anhängare av.
Herr talman! Det är ju här fråga om energiskattens vara eller inte vara, och det var detta som jag yttrade mig om. Men när herr Lorentzon här säger att det som gjorts inte har haft någon betydelse, kan vi väl ändå konstatera att svenskt näringsliv — och det har jag kunnat konstatera många gånger — står på toppen av modernitet och kan mäta sig väl i jämförelsen när det gäller att ha en rationellt uppbyggd produktionsapparat med omvärlden. Vi skulle ju annars inte klara oss i konkurrensen, eftersom vi säljer 50 procent av allt som vi producerar. Det må nu komma nationalekonomer från vilket håll som helst och ge uttryck åt sina uppfattningar, men jag tror för min del inte på att vi skulle kunna klara oss utan att ha ett effektivt rationellt näringsliv som är väl utbyggt. Jag tror inte att det räcker med att bara betala de arbetslösa och ge dem arbete. Vi måste samtidigt se till att det finns en väl utvecklad produktionsapparat. Vi får nog fortsätta med det även i framtiden. När det här sägs att det skapas privat förmögenhet så vill jag nämna att det är ett problem som vi inte står främmande för utan också sysslar med.
Herr talman! Herr Brandt säger att han talar om energiskatten. Jag har däremot talat om vår motion nr 572, i vilken frågan om energiskatten ingår som en del i det hela. Men det må vara hur som helst med den saken. Herr Brandt säger att Sverige har en modern industri. Ja, visst har den varit modern och mycket utvecklad under tidigare år. Sverige hade ett mycket bra utgångsläge efter kriget. Länderna ute i Europa hade fått sina industrier helt förstörda under kriget. Industrin hade alla möjligheter att utvecklas under de år som gått, men nu dyker det upp konkurrenter ute i världen med en betydligt mera modern och utvecklad industri. Hur ser det nu ut med svenskt näringsliv och svensk industri? Jag tycker att det hela verkar ganska betänkligt, om vi jämför med länder som nu har kommit i kapp Sverige och som numera ligger långt före Sverige. Jag skall inte nämna några exempel på svenska industrier som fått bita i gräset i konkurrensen med andra länders industrier. Statliga gåvor har hjälpt föga. Hur är det med den statliga och den privata industrin? Tag t.ex. elindustrin. Den statliga industrin inom denna bransch sysselsätter betydligt mindre antal människor än den gjort tidigare, under det att den av storkapitalet ägda industrin inom samma bransch utvecklats i allt snabbare takt och med allt fler anställda. Hur skulle det vara, herr Brandt, om man visade samma intresse för det statliga industrierna som man visar för det privata storkapitalet? De som äger kapitalet här i landet är ju, när det verkligen gäller, mest intresserade av att exportera sina pengar och även sina industrier till utlandet. Har man skickat dem dit, vad har vi då kvar?

Herr talman! Detta utskottsbetänkande behandlar ett flertal motioner, som alla har det gemensamt att motionärerna begär att småföretagare och andra skall få företa resultatutjämning för att inte drabbas av orimliga skatter. Sedan ett flertal år har vi, de icke-socialistiska partierna, krävt en ändring av förlustutjämningsförordningen. Dessa krav har bl.a. inneburit rätt för kompanjons efterlevande att överlåta sina aktier till den andre meddelägaren utan att bolaget förlorar rätten till förlustutjämning. Vi föreslår också införande av en allmän resultatutjämning mellan olika år. De nuvarande mycket höga marginalskatterna medför vid varierande inkomster från ett år till ett annat mycket hårda beskattningar i jämförelse med om en jämn inkomst föreligger mellan de olika åren. Vidare finns det en motion från moderat håll, i vilken vi återkommer med krav på en självfinanseringsfond för den mindre företagsamheten och för jordbrukarna. Där skulle 10 procent av årsvinsten få avsättas till en fond. Maximeringen för fonden föreslås till 10 000 kronor för årliga 172 avsättningar, och fondens storlek skulle få bli 100 000 kronor. Detta är sålunda en fråga som rör den allra minsta företagsamheten. Behovet av en förbättring i självfinansieringen är mycket stort inom den mindre företagsamheten, och därför är motiven starka för ett bifall till den motionen. Från moderat håll har vi också föreslagit att företagen skall få göra avsättningar till utbildningsoch avsättningsfonder i syfte att öka de anställdas trygghet. Strukturförändringarna går fort, och ofta kan det också blir fråga om omlokaliseringar som kan betyda mycket stora påfrestningar på företagen. Därför är behovet av avsättningar stort. Övriga motioner innehåller också många bra uppslag i liknande riktning. Vi har nu inte fullföljt de ställda kraven, utan vi har i en reservation begärt att samtliga dessa motioner skall överlämnas till den sittande företagsskatteberedningen för beaktande. Om detta yrkande har centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet enat sig för att ge mera kraft åt yrkandet.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
Herr talman! Efter herr Magnussons i Borås anförande kan jag fatta mig mycket kort. Som herr Magnusson inledningsvis nämnde behandlas 14 motioner i detta paket, och alla handlar om resultatutjämning mellan olika år, främst givetvis för företag. Som vi ser det är detta en mycket viktig fråga, och den omständigheten att den har varit uppe till behandling i riksdagen flera år men blivit avslagen av majoriteten gör den inte mindre viktig. Jag vill understryka att detta inte är något som ger företagen eller företagarna möjligheter till legal eller illegal skatteflykt, utan här är det fråga om att kunna göra resultatutjämning mellan olika år. Motionerna omspänner ett mycket vitt fält. De berör många olika områden. Jag betraktar motionen 388 av herr Josefson i Arrie som en av de tunga och viktiga motionerna. Den gäller införandet av en öppen resultatutjämning genom kontometoden. Det är en fråga som varit aktualiserad tidigare, men när direktiven till företagsskatteberedningen skrevs blev den bortglömd.

Detta skulle kunna bli en ersättning för att den mindre företagsamheten inte har möjlighet att använda investeringsfondssystemet. Det måste vara riktigt att företagsskatteutredningen tar upp denna fråga och verkligen utreder den. Men det är lika riktigt att utredningen sysslar med utbildningsfonder och omställningsfonder, som vi begärt i en partimotion. Det måste vara riktigt att den vägen ger företagsamheten möjligheter att ge sina anställda en ökad trygghet, en ökad möjlighet till utbildning, i det samhället som vi lever i med dess kraftiga strukturrationaliseringar och ombildningar på än det ena, än det andra sättet. Vi har bedömt det som viktigt att företagsskatteberedningen får och verkligen går igenom alla dessa frågor, även om de spänner över ett vitt fält. Därför yrkar vi vid reservationen på att motionerna skall överlämnas till företagsskatteberedningen. Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det här har vi diskuterat i så många år att jag inte kan förstå hur herr Sundkvist kan ta på sig en så allvarlig min och tala som om det aldrig hade diskuterats tidigare. Vi har behandlat det i många årtionden, höll jag på att säga. Men det är inte det avgörande, utan det avgörande är att företagsskatteberedningen kommer att ta upp alla dessa problem. I den sitter herr Magnusson i Borås med, så han kan ju bevaka att de verkligen tas upp i företagsskatteberedningen. Det är därför fullkomligt onödigt att riksdagen överlämnar frågorna till företagsskatteberedningen;den kan helt enkelt inte undvika att ta upp dessa problem, eftersom de ligger inom ramen för beredningens uppdrag. För att man skall kunna fullgöra det måste alla dessa frågor omprövas, och det kommer också att ske.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
Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag hade en något för allvarlig min när jag talade. Jag tycker att detta är så allvarliga frågor att man inte skall raljera bort dem, som vår värderade ordförande i skatteutskottet gör. Jag vill också påpeka att frågan om öppen resultatutjämning via kontometoden ingalunda har varit med i företagsskatteberedningens uppdrag, åtminstone inte från början. Det är möjligt att man tar upp den nu efter det att den diskuterats på detta sätt i riksdagen.

Herr talman! Debatten om att inom ATP-systemet skapa större rättvisa åt deltidsoch korttidsanställda i pensionshänseende är inte ny här i kammaren. Tvärtom har riksdagen under många år behandlat motioner, bl.a. från centern, med krav på utredning i syfte att ernå en rättvisare tilläggspension för dessa grupper. Tyvärr måste vi konstatera att riksdagsmajoriteten avvisat dessa rättvisekrav. Därför återkommer vi i år — i motion nr 645 — med samma yrkande i förhoppning att riksdagen nu skall visa större hänsyn till dessa människors berättigade krav på en pension som motsvarar de inbetalda avgifterna. Redan när reformen genomfördes 1959 var man osäker om reformen i denna del hade fått bästa möjliga utformning.

Enligt vår uppfattning bör departementschefens uttalande rimligen kunna vara tillämpligt på alla försäkringstagare med inkomst både av anställning och av annat förvärvsarbete. Man kan i dag med ganska stor säkerhet konstatera att ett ökat antal människor av olika anledningar har deltidseller korttidsarbete. Det kan vara den mindre jordbrukaren, som har anställning en kortare tid med skogsarbete eller, som i mina hembygder, med fabriksarbete vissa tider av året. Det har också blivit allt vanligare att hemmafruar och andra har deltidsarbete. Det är mycket vanligt att två hemmafruar delar på en heltidstjänst. Det kan också finnas andra orsaker till att man inte har heltidsarbete. Just nu saknas på många platser möjligheter till heltidsarbete. Det finns också hemmafruar som av familjeskäl inte kan ta ett heltidsarbete och som fördenskull är hänvisade till deltidstjänst. Vi måste tillse att dessa människor, som trots allt gör en för samhället värdefull insats, inte straffas med en orättvist utformad tilläggspension, som inte ens motsvarar de inbetalda avgifterna. Inom centern anser vi således att deltidsoch korttidsanställdas ställning inom tilläggsförsäkringen bör bli föremål för utredning och därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 1, som är fogad till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 9.